Herr talman! Monica Green har frågat mig vad jag avser att göra för att komma till rätta med massarbetslösheten och för att Sverige ska bli bäst i Europa på att bekämpa arbetslösheten. Monica Green har också frågat mig vad jag avser göra för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten. Den långvariga globala finans och skuldkrisen har inneburit en stor utmaning för Sverige. Den svaga internationella konjunkturutvecklingen påverkar Sverige genom lägre tillväxt och högre arbetslöshet. Ungdomsarbetslösheten är hög i Sverige, men det kan samtidigt konstateras att antalet unga som varken studerar eller arbetar ligger på en låg nivå jämfört med många andra länder. Vi kan även se att regeringens reformer har bidragit till att sysselsättningen ökat med över 200 000 personer sedan regeringen tillträdde 2006 samt att sysselsättningsgraden är en av de högsta i Europa. Regeringen tar arbetslösheten på största allvar. För att möta utmaningarna på arbetsmarknaden har regeringen tidigare föreslagit en rad åtgärder inom både arbetsmarknads och utbildningspolitiken i budgetpropositionerna för 2012 och 2013. Inom arbetsmarknadspolitiken har åtgärder införts som ökar arbetskraftsutbudet och efterfrågan på arbetskraft samt förbättrar matchningen. I budgetpropositionen för 2014 föreslår regeringen åtgärder för sammanlagt 24 miljarder kronor 2014 för att stödja tillväxt och varaktigt öka sysselsättningen. Bland annat föreslår regeringen 2,2 miljarder kronor de kommande åren för att bekämpa långtidsarbetslösheten. Satsningen innebär bland annat att regeringen permanentar möjligheterna till programinsatser i sysselsättningsfasen. Dessutom permanentas det förstärkta anställningsstödet för personer i sysselsättningsfasen samtidigt som det förstärkta och särskilda anställningsstödets maximala längd förlängs med ett år. Regeringen satsar dessutom på fler nya utvecklingsanställningar inom Samhall för personer med nedsatt arbetsförmåga i sysselsättningsfasen. Regeringen har också genomfört en hel rad reformer för att motverka ungas utanförskap. Satsningarna bedöms sammantaget medföra att det blir mer attraktivt för arbetsgivarna att anställa samtidigt som fler långtidsarbetslösa kan lämna jobb och utvecklingsgarantin och erbjudas en anställning. Ungdomsarbetslösheten är en av de stora utmaningarna på arbetsmarknaden. För att skapa fler och bredare vägar in på arbetsmarknaden för unga föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2014 att statligt stöd införs för anställningar med utbildningsinslag som bygger på av parterna tecknade yrkesintroduktionsavtal. Regeringen föreslår vidare flera åtgärder för att förbättra såväl den skolförlagda yrkesutbildningen som lärlingsutbildningen. Dessutom aviserar regeringen förändringar av nedsättningen av socialavgifterna för unga. Sammantaget kommer dessa åtgärder att motverka att den höga arbetslösheten som följt i finanskrisens spår biter sig fast. Då Monica Green , som framställt interpellationen, anmält att hon var förhindrad att närvara vid sammanträdet medgav talmannen att Ylva Johansson i stället fick delta i överläggningen.
Herr talman! Tack, Elisabeth Svantesson, för svaret på Monica Greens interpellation! Jag får hälsa Elisabeth Svantesson välkommen i sin nya roll som arbetsmarknadsminister. När regeringen tog över ansvaret för Sverige och svensk arbetsmarknad gjorde man det med målet att bekämpa arbetslösheten. Det var det ni lovade väljarna. Men resultatet av politiken har gått åt precis fel hål. Arbetslösheten har ökat ganska kraftigt under perioden. Långtidsarbetslösheten har i princip tredubblats. Ungdomsarbetslösheten har ökat med ungefär 30 procent. Långtidsarbetslösheten bland ungdomar, vilket är den kanske viktigaste siffran här, har också tredubblats under perioden. Antalet jobb har visserligen ökat, vilket naturligtvis är bra, men inte i den takt som befolkningen har ökat. Det gör att sysselsättningsgraden inte har stigit utan snarare sjunkit. Det är en allvarlig utveckling för Sverige. När man läser regeringens budgetproposition tycks det som att den internationella konjunkturen nu ska dra Sverige ur lågkonjunkturen. Men trots det ser man ingen eller en mycket marginell förändring när det gäller arbetslösheten. Det är fortsatt mycket dystra prognoser för arbetslösheten. Vi har i dag ett läge, herr talman, där vi har rekordmånga vakanser på arbetsmarknaden. Trots det påverkas inte arbetslösheten. Det beror på att matchningen fungerar väldigt dåligt på svensk arbetsmarknad. Det är flera tunga bedömare som har pekat på just detta, att svensk arbetsmarknad tycks fungera allt sämre. Vad beror det på? Jag skulle säga att det är tre huvudsakliga orsaker till att vi har en sådan dålig matchning. Det första är att de som ska ansvara för arbetsförmedlingen - där är naturligtvis själva Arbetsförmedlingen den viktigaste aktören - inte har klarat sitt uppdrag och inte lyckats förmedla och matcha i den utsträckning som krävs. När det gäller Arbetsförmedlingen är det alldeles uppenbart, menar jag, att den hårda regelstyrning som regeringen har infört har varit kontraproduktiv. Duktiga arbetsförmedlare har inte haft frihetsgraden att kunna vidta de åtgärder som har krävts för att människor ska kunna matchas med de lediga jobb som finns. I stället har resultatet blivit att det har blivit pengar över på kontot som man har fått skicka tillbaka till regeringen. Det andra problemet gäller den geografiska rörligheten. Jobben finns inte alltid där människorna finns. Då är det viktigt att människor kan flytta till jobben. I Stockholm, där vi har en relativt god tillväxt av nya jobb, har vi en katastrofal bostadsmarknad. Det byggs inte bostäder där det behövs så att människor kan flytta till de jobb som finns. Människor kan inte heller flytta till utbildning. Under hela förra året byggdes det 225 studentbostäder; behovet är kanske 20 000. Det här försvårar matchningen på arbetsmarknaden. Människor kan inte flytta till utbildningen, och människor kan inte flytta till jobben när de har utbildningen. Det tredje problemet gäller fel kompetens. Många av de arbetslösa har inte den kompetens som krävs för de lediga jobb som finns. Det här är det område där regeringen kanske allra tydligast går i fel riktning, eftersom man fortsätter att skära ned på utbildningsplatserna i den högre utbildningen trots att vi har en uppåtgående konjunktur och kan förvänta oss allt fler lediga jobb. Dess värre är regeringens budgetproposition tom på åtgärder när det gäller hur människor ska kunna matchas med de lediga jobb som finns.

Herr talman! Det har varit ett socialdemokratiskt mantra på sistone att arbetslösheten är mycket högre nu än tidigare. Då ordet massarbetslöshet först användes, år 2005, var arbetslösheten runt 7,4 procent. År 2012 låg den på 7,3. Faktum är att arbetslösheten är lägre. Men då är en viktig faktor i detta att konjunkturläget är lite annorlunda. Det låtsas Ylva Johansson inte om. Jag förstår kanske Ylva Johansson. Ylva Johansson har varit i riksdagen väldigt länge. Hon har suttit i arbetsmarknadsutskottet sedan 80-talet. Hon har varit minister och haft många viktiga uppdrag. Men trots all den makt man kan samla ihop tror jag att det är väldigt svårt för en enskild minister eller till och med regering att ändra världens konjunkturläge. Det är faktiskt extremt svårt att göra det. Jag betvivlar inte Ylva Johanssons kompetens. Men jag tror att det hade varit svårt också för en socialdemokratisk regering att göra det. Vi pratar om sysselsättningsgrad. Jag önskar att Socialdemokraterna och Ylva Johansson för en gångs skull kunde specificera en enda ålderskategori i detta land som har haft en minskad sysselsättningsgrad jämfört med 2006. Jag läser här. År 2006 var sysselsättningsgraden för dem mellan 15 och 24 år 40 procent. Det är den i dag också. För dem mellan 25 och 34 år är den 81 procent nu. Den var 81 procent 2006. För dem mellan 35 och 44 år var den 87 procent tidigare. Nu är den 88 procent. För dem mellan 45 och 54 år var den 85 procent. Nu är den 86 procent. För dem mellan 55 och 64 år var den 70 procent. Nu är den 73 procent. För dem mellan 65 och 74 år var den 10 procent. Nu är den 15 procent. För samtliga åldersgrupper är det samma eller ökande sysselsättningsgrad, men fortfarande har socialdemokratin inga problem med att stå i varenda talarstol och ljuga om detta och säga att sysselsättningsgraden har minskat. Det har den inte. Detsamma gäller arbetslöshet. Det är ganska intressant att titta på siffran för arbetslöshet. Vi kan få ned arbetslöshetsprocenten till de grader som Socialdemokraterna känner sig bekväma med. Problemet är att det skulle leda till färre människor i jobb. Om du förtidspensionerar människor, som Socialdemokraterna gjorde, och om du har dem i aktivitetsstöd och andra system där de är utanför arbetsmarknaden räknas de inte som arbetslösa. Så är det absolut. Men det är färre som jobbar. Det är intressant att arbetslösheten är högre nu, men fler är i arbete, en större andel av befolkningen. Så ser verkligheten ut. Jag tycker faktiskt att det är bra att regeringen inte gömmer de arbetslösa i andra system där de inte syns, utan de är i procenttalet. Vi vet hur många arbetslösa det är. Vi vet vilka utmaningar vi har. 60 procent av alla arbetslösa tillhör svaga grupper, nämligen funktionshindrade, utrikesfödda och ungdomar utan fullgod utbildning. Då går det inte att prata om den matchningsproblematik som finns på arbetsmarknaden. Det handlar om brist på ingenjörer eller högutbildade. Det finns inget arbetsmarknadsprogram som Socialdemokraterna kan koka ihop som leder till att man kan få människor från de här svaga grupperna att bli civilingenjörer. Det är bara orealistiskt att föreslå detta. Jag skulle för en gångs skull vilja efterlysa lite ärlighet från Socialdemokraterna.
Herr talman! Jag ser som regeringens viktigaste uppgift att jobben ska bli fler och komma fler till del. Det handlar alltså både om att jobben måste fortsätta växa fram i vår ekonomi och om att de ska komma fler till del. Det handlar om det som Ylva Johansson var inne på: matchning. Men hur sker då allt detta? Hur växer jobb till på en arbetsmarknad? Hur sker det, och hur har det skett i Sverige? Låt oss gå tillbaka till år 2006. Då hade vi en god konjunkturutveckling, men jobben växte aldrig till. Det var någonting som inte fungerade på svensk arbetsmarknad. Sedan dess har mycket hänt. Det har bland annat varit en kris som vi fortfarande dras med. Trots detta är det, som jag var inne på tidigare och som Hanif Bali har nämnt, 200 000 fler som har ett jobb att gå till. Vad beror det på? Det beror på att vi har haft reformer som har gjort det mer lönsamt att arbeta. Det påverkar sysselsättningen. Men det är också injektioner i ekonomin när man sänker skatter och ökar köpkraft. Vi har haft tydliga reformer för att stärka svensk konkurrenskraft. Vi har satsat på forskning och på utveckling. Vi har sänkt bolagsskatt, och vi inför investeraravdrag för att företag ska komma till Sverige. Det ger jobb i Sverige. Vi har också gjort stora reformer för att förbättra svensk utbildningspolitik. Det är grunden för att våra unga på sikt ska vara matchningsbara på arbetsmarknaden. Allt detta har varit viktigt och nödvändigt och lett till att fler arbetar i dag än 2006. Men jag är inte nöjd med detta. Jobben måste fortsätta att växa fram och komma fler till del. Där är vi just inne på matchningen. Det är oerhört viktigt för mig som arbetsmarknadsminister att matchningen fungerar ännu bättre. I en lågkonjunktur är det ofta så att de som har en svagare förankring på arbetsmarknaden riskerar att hamna lite längre bort. Det är därför det är viktigt att vi fortsätter att satsa på en god universitets och högskoleutbildning. Låt mig bara konstatera att nästa år är det ungefär 300 000 som kommer att läsa på Sveriges universitet och högskolor. År 2006 var det färre. Vi har gjort stora satsningar i utbildningssystemet. Vi har gjort stora satsningar på yrkesförberedande program och yrkesprogram. Vi har gjort stora satsningar när det gäller lärlingar - jag kommer att komma tillbaka till det lite senare. Alla de här satsningarna är viktiga just för att matchningen ska fungera. Men Socialdemokraterna fortsätter att måla Sverige väldigt svart trots att vi har en arbetslöshet som ligger lägre än eurozonens - den ligger på någonstans runt 12 procent, och vår ligger på 8. Man fortsätter att måla Sverige väldigt svart, trots att sysselsättningen har ökat i en djup kris. Man fortsätter att måla Sverige väldigt svart, trots att vi har mycket starka reallöneökningar i Sverige. Och man fortsätter att måla Sverige svart, trots att många människor nog inte känner igen sig i den bilden. Vad är då alternativet, herr talman? Alternativet som Socialdemokraterna presenterar är ju någonting som skulle leda till dess motsats. Socialdemokraterna tycker om att prata om att sänka arbetslösheten och vill gärna sätta upp mål för det. Men de förslag som man har lagt på riksdagens bord går i realiteten tvärtemot det målet. När man gör det dyrare för företag att anställa till exempel unga människor, när man gör det dyrare för svenska företag att betala skatt, därför att man höjer bolagsskatten, eller när man gör det dyrare för restaurangföretag att finnas, blir inte jobben fler. När man dessutom höjer ersättningsnivåerna, man tar de ökade skatterna och puttar in dem i bidragssystem, transfereringssystem, vet vi att vi med all säkerhet hamnar i den situation där vi var 2006, nämligen att jobben inte kommer att växa till och att arbetslösheten då också kommer att stiga.

Herr talman! Det är med stigande förvåning som jag lyssnar till den här debatten. Nu säger arbetsmarknadsministern att 2006 växte inte jobben till. Det är svårt att hitta en period där vi hade en starkare jobbtillväxt än just 2006 och början av 2007. Det var en enormt stark jobbtillväxt just 2006 och 2007. Jag förstår inte vad arbetsmarknadsministern pratar om när hon säger att det inte växte till några jobb 2006. Vi har inte haft någon period med en sådan stark jobbtillväxt efter det. Det är uppenbart att arbetsmarknadsministern inte tycker att vi har några problem. Det fungerar tydligen väldigt bra på svensk arbetsmarknad. Vi bör vara nöjda med situationen och utvecklingen. Om man nu är nöjd med hur utvecklingen ser ut rimmar det illa med att regeringen faktiskt lägger ganska stora pengar på det man tror ska ändra utvecklingen på arbetsmarknaden. Som arbetsmarknadsministern själv säger lägger man 24 miljarder på detta i den budget som man just har presenterat på riksdagens bord. Det är ju inte pengar som fattas. Problemet är att regeringen satsar dem på åtgärder som inte är verkningsfulla eller har mycket svag verkan på arbetslösheten. Varför satsar ni 24 miljarder om du är nöjd med situationen? Ska vi klara matchningen på arbetsmarknaden är det utbildning som är inte den enda men den viktigaste åtgärden. Arbetsmarknadsministern tricksar lite med siffrorna. Ja, det är fler som läser på högskola, men vi är också fler i Sverige. Framför allt är vi väldigt många fler unga i Sverige. Under den period som din regering har styrt har antalet högskoleplatser per tusen ungdomar i åldersgruppen 19-24 år sjunkit från 431 till 377. Examensfrekvensen i Sverige har sjunkit till 37 procent, medan den i till exempel Danmark och Finland ligger på 50 procent. Är det så vi ska möta framtiden, genom att göra det svårare för ungdomar att ta sig till högre studier, genom att få en lägre andel av befolkningen som har högskoleutbildning? Är det så vi rustar Sverige starkt? Är det så vi ska möta en konjunktur som nu förhoppningsvis vänder uppåt? Det här är en mycket allvarlig utveckling. Regeringen skar förra året ned med 10 000 platser på universitet och högskolor och fortsätter i år att minska med ungefär 10 000 platser, trots att vi har rekordstora ungdomskullar, behöriga, kunniga och duktiga ungdomar som kan och vill studera vidare vid högskola, som inte har något problem med behörighetskraven, men som inte kommer in därför att det är för få platser. Det är för få platser också på utbildningar inom de områden där vi har en mycket stark efterfrågan på kompetens eller till och med brist på kompetens. Inte heller där kommer man in, därför att regeringen vill skära ned på den högre utbildningen. I somras skrev rektorn på Lunds universitet en mycket bra debattartikel om hur det här faktiskt hotar Sveriges konkurrenskraft. Herr talman! Avslutningsvis vill jag också ställa en fråga till Hanif Bali, som hade många felaktigheter i sitt inlägg. Bland annat har jag en sakupplysning. Jag har suttit i arbetsmarknadsutskottet sedan 2010, vilket är lika länge som Hanif Bali har suttit där, och inte sedan 80-talet, vilket var en helt förvånande elastisk syn på sanningen. Min fråga till Hanif Bali är: Vad är det som hindrar att en person med utländsk bakgrund skulle kunna bli civilingenjör?

Herr talman! Det är inte mycket som hindrar, men väldigt många utrikesfödda är redan civilingenjörer. Det vi ska veta är att problemet på svensk arbetsmarknad inte är att det är många arbetslösa civilingenjörer där ute. Problemet på svensk arbetsmarknad är inte att vi har många högutbildade som inte får jobb. Problemet på svensk arbetsmarknad är ju de som har väldigt låg utbildningsnivå. Då pratar vi inte om att de bara har gymnasieutbildning, utan då pratar vi om att de knappt har gått färdigt grundskolan. Det är problemet på svensk arbetsmarknad. Ja, Ylva Johansson, det krävs en viss ansträngning för att få en person att i vuxen ålder gå färdigt grundskolan, gymnasiet och sedan bli civilingenjör. Det är ganska tufft att göra det. Att tro att människor ska göra det genom några magiska utbildningssatsningar, arbetsmarknadsutbildningar från socialdemokratins håll, som vi redan provade hela 90-talet med en massa nya datakörkort och alla de här fantastiska åtgärderna som inte gjorde ett skvatt för svensk arbetsmarknad, tyder på att man har en ganska naiv inställning till verkligheten. Det är så verkligheten ser ut. Ylva Johansson lyckades inte säga det, så jag frågar igen: Kan Ylva Johansson nämna en enda åldersgrupp i detta land som har haft minskad sysselsättningsgrad, bara en enda?

Herr talman! Vi skulle utan problem, lite som Hanif Bali var inne på, kunna halvera arbetslösheten till jul. Det enda som egentligen krävs är att vi återställer de tillfälliga förtidspensionerna, att vi återgår till de gamla sjukskrivningsreglerna och att vi tar bort asylsökandes rätt och möjlighet att faktiskt få en chans på svensk arbetsmarknad. Det är alla dessa åtgärder som har gjort att vi faktiskt har levt upp till de löften vi gav i valrörelsen, att flytta människor som befann sig långt bort från arbetsmarknaden till en situation där de faktiskt har en chans att hitta ett jobb genom att vara just nära jobben. Vi skulle utan problem kunna halvera arbetslösheten utan att skapa ett enda nytt jobb. Frågan är då: Om vi skulle göra det, vad skulle Ylva Johansson säga då? Då skulle vi ha Europas lägsta arbetslöshet. Då skulle vi ha all den fina statistik som Ylva Johansson efterfrågar. Frågan är, Ylva Johansson: Vad skulle du säga om vi vred tillbaka hjulen, om vi gjorde som Göran Persson, nämligen förtidspensionerade, sjukskrev och höll människor borta från arbetsmarknaden? Det är som arbetsmarknadsministern och Hanif Bali har nämnt tvärtom så att vi har skapat 200 000 nya jobb trots den här krisen, vilket är ett kraftfullt styrkebesked för svensk ekonomi. Så var det inte under vår egen hemsnickrade finanskris i början av 90-talet. Om man tittar historiskt är det nästan alltid så när det är stora, globala lågkonjunkturer att Sverige drabbas extra hårt. Nu är det inte på det sättet. Även om vi hade goda tider med god tillväxt under Göran Perssons år vid makten var det just en i huvudsak jobblös tillväxt. Ylva Johansson har rätt i att jobben kom till 2006, men i huvudsak var det under den tioårsperiod som Göran Persson styrde en jobblös tillväxt. Det här är i någon bemärkelse ändå tjafs om statistik och en debatt om verklighetsbilden, där Socialdemokraterna bara försöker svartmåla situationen på den svenska arbetsmarknaden. Det intressanta handlar ju om hur vi löser problemen för framtiden. Alla är helt överens om att Sverige kan bli ännu bättre än som är fallet i den situation vi nu befinner oss i. Socialdemokraterna försöker på något sätt måla upp bilden av att det handlar om vem som satsar mest på utbildning, det kommer anklagelser om att vi skär ned på antalet högskoleplatser och så vidare. Faktum är att regeringen när finanskrisen slog till gjorde den största satsningen på utbildning och på att skaffa fram fler platser än någonsin tidigare. Den värsta fasen av krisen har dock passerat, och då är det rimligt att vi också minskar antalet utbildningsplatser. Det är så det funkar: När det är jättemycket lågkonjunktur ser man till att expandera antalet utbildningsplatser, så att människor som är utanför arbete får chans att vidareutbilda sig, och när det sedan ser lite bättre ut minskar man. Socialdemokraterna tycks alltid vilja öka antalet Amsutbildningar, oavsett om det är högkonjunktur eller lågkonjunktur. Avslutningsvis, herr talman, har vi den viktiga skillnaden mellan oss och Socialdemokraterna: Vi vill fortsätta sänka skatterna så att det lönar sig bättre att arbeta, medan Socialdemokraterna vill återgå till en bidragspolitik där man vill höja a-kassan så att den arbetslösa advokaten tjänar mer än vårdbiträdet.

Herr talman! Jag skulle vilja säga några ord om ungdomar, som den här interpellationen också handlar om. Att ungdomar snabbt kommer in på arbetsmarknaden och får sitt första jobb vet vi är oerhört väsentligt. Det kan påverka stora delar av deras framtid. Vi har haft en hög arbetslöshet bland unga ända sedan 90-talet. Vi har under de år som har varit gjort flera saker för att sänka de trösklar som många unga upplever. Det har handlat om att sänka kostnaden för att anställa unga, och det har handlat om att se till att de unga som inte har gjort klart sin gymnasieutbildning motiveras tillbaka till studier. Det har handlat om att sänka restaurangmoms och helt enkelt göra det enklare för unga att få sitt första jobb. Mer måste dock göras. Just därför lade regeringen, i budgeten som nu ligger på riksdagens bord, fram förslaget om YA-jobb. Det är någonting jag är väldigt glad över att vi har kommit i mål med. Eller, vi ska inte säga att vi har kommit i mål med det, för nu ska jobben också växa till med de avtalen. Vi har dock tillsammans med parterna haft långa och väldigt viktiga diskussioner om hur politik, arbetsgivare och arbetstagarsidan kan hjälpas åt att öppna dörren för unga att få sitt första jobb. Vi har bland annat sneglat på Tyskland. Där vet vi att man har ett väl utbyggt lärlingssystem, medan det i Sverige är mindre än 1 procent unga som är i lärlingsutbildning. Att lära sig jobbet på jobbet tror vi dock är någonting väldigt bra för en ung person utan yrkeserfarenhet, och vi har nu fått till avtalen. Att se dem växa fram och följa med i processen kommer att bli en av mina prioriterade uppgifter. Vi ska verkligen se till att det kommer ut kvantitet, det vill säga att många unga i olika branscher kommer in på arbetsmarknaden och får sitt första jobb. För den som lyssnar: Kort handlar detta om att arbetsgivaren har sänkta arbetsgivaravgifter och får ett handledarstöd, och den unga får en lön på 75 procent av lägsta lön enligt kollektivavtal samt får lära sig jobbet på jobbet. Det kommer att växa fram i många olika branscher. Det är glädjande och någonting nytt på svensk arbetsmarknad, och jag tror att vi kommer att se stora effekter av detta. Jag hoppas att det, likt Tyskland, ska bli en naturlig del på svensk arbetsmarknad att man väljer att öppna dörren för unga som inte tidigare riktigt har fått fotfäste. Mot detta står i dag Socialdemokraterna. De säger visserligen att de är glada för jobben, men samtidigt vill de göra det fortsatt dyrare att anställa unga. Det tycker jag är en märklig ekvation. Vi behöver nämligen göra allt vi kan för att varje ungdom ska få möjlighet att snabbt komma in på svensk arbetsmarknad. Vi behöver göra allt vi kan för att unga ska motiveras tillbaka till en utbildning. Låt oss nämligen komma ihåg att nio av tio ungdomar mellan 15 och 24 finns i arbete eller studier men att det finns en mindre grupp unga som riskerar långtidsarbetslöshet. Det är dem vi måste hitta, både med YA-jobben och genom att motivera tillbaka till studier. Jag tror inte på tvång, utan jag tror på motivation. Det är också regeringens linje.

Herr talman! Jag har först några kommentarer till Fredrik Schulte. Det är nu, under er regering, sjukskrivningstalen ökar - eller? Det är precis det som sker; sjukskrivningarna ökar, och ohälsan ökar. Fredrik Schulte sade att regeringen Reinfeldt har gjort den största satsningen någonsin på utbildning. Det är inte bara att vara flexibel med sanningen, utan det är komplett felaktigt. Den största satsningen något land någonsin har gjort på utbildning gjordes under min tid, med Kunskapslyftet. Inget land har gjort en större utbildningssatsning än den vi gjorde under de åren. Var alltså lite försiktig med orden! Vi fick höra att regeringens mål är att föra människor närmare jobb. Det är bra. Det är som den nu sparkade generaldirektören för Arbetsförmedlingen sade: Hon ville ge människor en nära-jobbet-upplevelse. Jag tror inte att det är det människor vill ha. Jag tror att de vill ha riktiga jobb och riktig utbildning, och det är det vi socialdemokrater satsar på. Herr talman! Jag uppskattar att arbetsmarknadsministern tar upp ungdomarna, för det är otroligt viktigt att vi kan kraftsamla för att få ungdomar i arbete och för att rusta våra unga. Ungdomarna behöver vårt stöd, men vi kommer också att behöva deras arbete för att klara samhället. Yrkesintroduktionsanställningarna är en bra modell. Den föddes av Stefan Löfven, då ordförande för IF Metall som slöt det första avtalet. Det är ett sätt att bli färdigutbildad ute i arbetslivet, och det är mycket bra att regeringen väljer att gå den vägen. Vi stöder det. Arbetsmarknadsministern säger dock att hon vill motivera ungdomar till utbildning. Ja, det vill vi också. Problemet är att de många ungdomar som är motiverade till och behöriga för samt har sökt högre studier - de som vill komma in på utbildningar där det råder brist på arbetsmarknaden - får nej, för regeringen skär ned på högskolan.

Herr talman! När det gäller temat att töja på sanningen är det löjeväckande att påstå att den ökning av sjukskrivningar vi nu kan se, som är oroväckande och som vi ska följa, skulle vara i paritet med hur det såg ut under din tid i regeringen, Ylva Johansson. Nivåerna var väsentligt högre - vi låg högst i världen när det gäller sjukskrivningstal - under den tid du satt i regeringen. Du var med och förtidspensionerade 120 personer om dagen, vilket gjorde att en halv miljon av vår arbetsföra befolkning var förtidspensionerade. Apropå att jag skulle ha påstått att vi under den borgerliga regeringsperioden har gjort den största satsningen på utbildning åsyftade jag antalet högskoleplatser. Du talar om Kunskapslyftet. Det var inte det jag åsyftade, men apropå Kunskapslyftet - hur många jobb gav det, Ylva Johansson? Det var mycket riktigt den största satsningen, men det gav inga bestående avtryck. Det är ungefär som din insats när du var utbildningsminister, vilken resulterade i ett haveri av den svenska skolan. Icke desto mindre: Du svarade inte på några av mina frågor. Vad skulle du säga om vi vred tillbaka klockan och såg till att förtidspensionera människor på nytt? Vad skulle du säga om vi såg till att återinföra de gamla sjukskrivningsreglerna och därmed halverade arbetslösheten till jul? Vad skulle du då stå i talarstolen och säga? Då skulle vi ju ha nått ert mål om lägst arbetslöshet i Europa. Nej, det är inte så vi bygger Sverige starkare. Vi måste ha en politik för fler jobb, och då måste det löna sig bättre att arbeta. Det är därför vi genomför jobbskatteavdraget, vilket alla expertkommentatorer i form av Globaliseringsrådet, Konjunkturinstitutet och så vidare menar ger effekt. Ni vill däremot höja bidragen - speciellt för de rika, så att den arbetslösa advokaten får mer än vårdbiträdet får i lön.

Herr talman! Jag vill tacka alla för debatten. Det är nu lite mer än en vecka sedan regeringen lade budgeten på riksdagens bord. Det är en budget i en kristid, med ett Europa som har det minst sagt tufft. Vi vet att våra företag i stor utsträckning exporterar till Europa. Vad vi gör i den här budgeten är att vi skickar in energi i svensk ekonomi. Det är bara så jobben kan bli fler, och det är kärnan i den här diskussionen. Jobben kommer genom att företag anställer. Därför måste vi fortsätta ha en politik som gör det möjligt för företag att verka och finnas i Sverige och som gör att vi håller uppe efterfrågan i konsumtionen. Det kan vi göra nu när vi har ledig kapacitet, så att jobben kan växa till. Dessutom måste jobben komma fler till del. Det ser jag som en viktig uppgift i arbetsmarknadspolitiken. Vi ser också tydliga skiljelinjer. Vi ser Alliansen, som är tydlig med att fortsätta att föra en politik för stärkt konkurrenskraft och fler jobb och för att alla på vägen ska ha chans att komma till sin rätt, medan vi ser fyra oppositionspartier som spretar åt olika håll. De har dock en sak gemensam: De vill alla höja skatterna på företagande, och de vill alla göra det dyrare att anställa. Så växer inte jobben till, så kan inte Sverige bli konkurrenskraftigt och så kan inte alla jobb komma fler till del.